Herr talman! Som har sagts tidigare innehåller detta betänkande behandlingen av 23 motioner angående socialavgifter, alla väckta under den allmänna motionstiden. Det har till betänkandet fogats sju reservationer och två särskilda yttranden, som också har framgått. De flesta ärendena är gamla bekanta, och därför kan jag ganska kortfattat beröra reservationerna. I reservation 1 framhålls att sjukfrånvaron är väsentligt lägre i småföretagen än i stora företag och att detta i praktiken innebär att på grund av avgiftssystemets utformning tvingas många småföretag subventionera de större företagen. Reservanterna påpekar att småföretagen utgör ett viktigt underlag för sysselsättningen och att den höga avgiftsbelastningen innebär en väsentligt hämmande faktor för dessa företags utveckling. Mot den bakgrunden anser reservanterna att sjukförsäkringsavgiften skall kunna sänkas kraftigt för småföretagen. Vidare kräver man i reservationen att föräldrar som anlitar privat barnomsorg och inte har stöd av statsbidrag skall befrias från att betala arbetsgivaravgift för utbetald lön upp till 20 000 kr. Att småföretagen skulle ha en lägre sjukfrånvaro än storföretagen är kanske riktigt, rent statistiskt. Det finns dock stora variationer mellan de enskilda företagen, såväl stora som små. Särskilt rättvist skulle ett sådant system inte bli. Det skulle dessutom bli administrativt mycket svårhanterligt. Det är samma sak när det gäller att reducera avgiftsuttaget för dem som anlitar privat barnomsorg. Även om man skulle tycka att det vore en riktig reform — vilket jag inte gör — skulle en sådan differentiering av avgifterna vara förknippad med så stora administrativa problem och kostnader att det inte står i någon rimlig proportion till det man avser åstadkomma. Jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation 2 krävs bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter för personer med låga inkomster. Reservanterna menar att det inte kan accepteras att de som har låga inkomster tvingas betala avgifter som endast används för att finansiera förmåner för dem som har högre inkomster. Att det finns en bristande överensstämmelse mellan avgifter och förmåner har sin grund i den allmänna försäkringens solidariska och obligatoriska karaktär och att de olika försäkringsgrenarna bör betraktas som delar av ett sammanhängande socialförsäkringssystem. Det här betraktelsesättet delas av en stor majoritet i riksdagen. Även om den nya lagen om socialavgifter innebär en viss bristande överensstämmelse mellan avgifter och förmåner, innebär systemet så betydande administrativa lättnader för såväl myndigheter som arbetsgivare och egenföretagare, att en övergång till differentiering av avgifterna inte kan anses rimlig. 129 Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 gäller skyldigheten för universitetsinstitutionerna att erlägga lönekostnadspålägg för arvoden som utbetalats till utländska gästföreläsare. Reservanterna anför att detta är en tung belastning för de berörda institutionerna och att avgifterna i allmänhet inte motsvaras av någon förmån som kommer gästföreläsarna till del. Reservanterna menar att skyldigheten att erlägga LKP i dessa fall bör avskaffas. Vid beräkning av statliga myndigheters anslag till lönekostnader beaktas de sociala arbetskraftskostnaderna genom ett särskilt lönekostnadspålägg. Pålägget, som är avsett att täcka dels de generella avgifter som samtliga arbetsgivare enligt lag har att erlägga, dels de kostnader i övrigt som är förknippade med de statliga anställningsförmånerna, fastställs av regeringen till en viss procent av utgivna löneförmåner. Procentsatsen, som för närvarande är 39 96, är enhetlig för samtliga myndigheter. Lönekostnadspålägget är så avvägt att de medel som tillförs statsbudgeten via pålägget skall förslå till att täcka statens totala kostnader i egenskap av arbetsgivare. En minskning eller slopande av skyldigheten att betala LKP för vissa statliga arbetsgivare innebär således att kostnadsansvaret får övertas av någon annan statlig arbetsgivare. Administrativt krångel och svåra gränsdragningsproblem skulle bli följden om tankegångarna i reservationen följdes. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 tas egenavgifterna för vissa skogsbruksoch jordbruksinkomster upp. Reservanterna anser att nuvarande regler för beräkning av egenavgifter för inkomster från skogsbruk och jordbruk i vissa fall ger orimliga konsekvenser och att reglerna bör ses över snarast. Den här frågan har behandlats tidigare i riksdagen vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen har hänvisats till att frågan bereds i regeringskansliet och att resultatet av detta arbete bör avvaktas innan riksdagen tar ställning. Utskottsmajoriteten konstaterar att frågan fortfarande är under beredning i regeringskansliet och att det också nu finns anledning att avvakta detta arbete med ett synnerligen svårt problem. Jag yrkar avslag på reservation 4. Reservation 5 avser frågan om den slopade kvittningsrätten mellan olika förvärvskällor. Reservanterna framhåller att den borttagna kvittningsrätten kan medföra att en företagare får det ännu svårare än tidigare att klara upp en genom underskott i en verksamhetsgren uppkommen besvärlig situation. Reservanterna kräver att lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst bör ändras så att överskott i en förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse får kvittas mot underskott i annan förvärvskälla inom nämnda inkomstslag. Sedan kvittningsrätten slopades 1981 har riksdagen vid ett flertal tillfällen behandlat motionsyrkanden med samma innebörd som de nu aktuella och avslagit dem med hänsyn till att det inte kan godtas att en försäkrads framtida pension skulle kunna begränsas genom möjligheten till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Utskottsmajoriteten anser heller inte nu att det finns anledning för riksdagen att frångå detta ställningstagande. Jag yrkar avslag på reservation 5. Jag övergår så till att kommentera reservation 6. fr.o.m. 1985 gäller nya — Prot. 1985/86:38 regler för uppbörd av socialavgifter. Vid beräkning av avgiftsunderlag för 27 november 1985 beräkning av socialavgifter skall naturaförmåner värderas på samma sätt som vid beräkning av preliminär A-skatt. Riksförsäkringsverket fastställer varje år vilka värden som skall anges i skattetabellerna. Reservanterna anser att reglerna med schablonvärden i vissa fall kan leda till orimliga konsekvenser. Man anser att schablonberäkningar innebär att möjligheterna att ta individuella hänsyn försvåras. Reservanterna kräver att en översyn av regelsystemet bör göras för att möjliggöra en rättvisare bedömning av värdet av naturaförmåner vid fastställande av socialavgifter. De i tabellerna angivna värdena gäller enbart vid preliminär beskattning. Vid taxeringen kan den lokala skattemyndigheten genom jämkning fastställa lägre värden för naturaförmåner om de lokala förhållandena ger anledning till detta. Frågan om beskattning av naturaförmåner bereds för närvarande inom regeringskansliet, och detta görs med anledning av ett förslag från förmånsskattekommittén. Förslaget innebär att de preliminära bostadsförmånsvärdena förbättras dels genom en regional anpassning av genomsnittsberäkningen, dels genom att förväntad prisutveckling får beaktas vid värdebestämningen. På det sättet torde den preliminära beräkningen i många fall överensstämma med den definitiva taxeringen. Med det här anförda yrkar jag avslag på reservation 6. I reservation 7 tas upp arbetstagaroch uppdragstagarbegreppet i sociallagstiftningen. Reservanterna påpekar de allvarliga svårigheter som de föreliggande oklarheterna ger upphov till. Beredningsarbetet måste påskyndas så att förslag till nya regler kan föreläggas riksdagen med det snaraste, anser reservanterna. Utskottsmajoriteten är också väl införstådd med de gränsdragningsproblem som nuvarande avgiftsbestämmelser kan ge upphov till. Här föreligger ingen oenighet mellan oss och reservanterna. Vi säger i majoritetsskrivningen att vi särskilt vill betona behovet av en snar lösning av de här frågorna. Som också framgår i reservationen pågår beredningsarbetet i regeringskansliet. Enligt vad vi erfarit ser man också på förutsättningarna att införa förhandsbesked på detta område. Vi förutsätter att regeringen arbetar så skyndsamt som möjligt i den här komplicerade frågan och anser inte att något särskilt påpekande från riksdagens sida är påkallat. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 7 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! När det gäller reservation 3 är det något av den obotfärdiges förhinder, Nils-Olof Gustafsson, att hänvisa till administrativt krångel och att universiteten får ersättning från staten. Det vore både billigare och bättre om det här krånglet avskaffades. Man skulle då få ett mycket större utbyte. Märk väl att gästföreläsarna aldrig får någon nytta av att dessa avgifter betalas. Det är inte så att de i regel inte får någon nytta av dem, utan de får det 131 aldrig, eftersom de är här en mycket kort tid. När det gäller reservation 4 fick jag ingen som helst förklaring till dröjsmålet. Nils-Olof Gustafsson litar fortfarande på sin regering. Jag gör det inte, eftersom man hade samma argument i fjol som i år. Det förhållandet att man inte skulle få göra kvittning mellan olika förmånsslag är ett utslag av vad jag vill kalla storebrorsmentalitet. Självfallet vet dessa egenföretagare vad som är bäst för dem. Vill de nu göra denna kvittning och därmed också vara medvetna om att deras pensioner så småningom kanske blir lägre så är det deras val. Det är inte vi i riksdag och regering som skall vara förmyndare för dem. När det gäller värdet av naturaförmåner sade Nils-Olof Gustafsson att taxeringen kan fastställas till lägre värden. Men då hörde Nils-Olof Gustafsson mycket dåligt på vad jag sade. Det är tyvärr så att även om taxeringsbeloppen sätts ned väsentligt är arbetsgivaravgifterna definitiva till de belopp som har fastställts tidigare. Beträffande arbetstagaroch uppdragsgivarbegreppet vill jag till sist säga att det är rätt fantastiskt att det går år efter år och ingenting har hänt. Samma argument fördes fram den 16 januari i fjol när vi debatterade denna fråga. Då hoppades Nils-Olof Gustafsson på regeringen. Det har jag gjort länge och väl, ända sedan januari 1983 när jag debatterade med socialministern. Jag vet att även andra frågeställare har tagit upp detta sedan 1981, men ännu har ingenting hänt. Det är därför som vi borgerliga representanter har fogat denna reservation till betänkandet. Nu är tålamodet slut!
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt mycket mer. Jag tror att vi har diskuterat dessa frågor så oändligt mycket att det vore bättre om det hände något snart. Det var därför jag tog till orda igen. Jag vill vädja till Nils-Olof Gustafsson och hans partikamrater att de nu tar ministern i fråga i hampan och försöker få något gjort i detta ärende så att ett beslut kan fattas och så att de som väntar på besked och som lider för att de är utsatta för detta får ett besked någon gång. Det var vad jag ville säga i detta sammanhang. Det är därför vi har reserverat oss i fråga om detta. Vi hade hoppats att socialdemokraterna skulle ställa upp på detta, och, som Nils-Olof Gustafsson sade, förstå den oro som finns för att det aldrig kommer några besked. Hjälp oss nu att lösa dessa frågor! Ni säger att det pågår utredningar, men utredningar kan inte arbeta hur många år som helst.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson återkom i sitt inlägg till att det var de administrativa svårigheterna som gjorde att man inte kunde tillstyrka våra önskemål när det gäller differentierade avgifter. Men hur man klarat differentieringen när det gäller sänkningen av avgifterna för Norrbotten med 10 96? Det har man kunnat klara utan s.k. administrativa svårigheter. Det hänger samman med att den blankett som används för redovisning innehåller en särskild ruta där man anger om man har verksamhet inom Norrbottens län. När det gäller vårt förslag kan man lösa det på exakt samma sätt, dvs. att det läggs till en ruta i redovisningstablån där man anger att man har minst 15 anställda och att man har en lönesumma som inte överstiger 1,5 milj.kr. - Prot. 1985/86:38 Svårare än så är det inte att klara de differentierade avgifterna. 27 november 1985 Sedan till sjukfrånvaron och frågan om huruvida det är rättvist när dt. ZON gäller stora och små företag. Vid många företagsbesök har jag frågat hur stor sjukfrånvaron är vid företaget. När man då är på små och medelstora företag får man i regel svaret att sjukfrånvaron ligger mellan 2 och 5 procentenheter. Vid de större företagen är man inte lika intresserad av att diskutera frågan. När man väl får besked visar det sig att frånvaron är över 10 96, ja bortåt 20 90. Därför anser jag att det finns en saklig grund för en sänkning när det gäller de små företagen. Sedan till reservation 2 om bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter. Även här skylls det på administrativa svårigheter. Men jag kan inte förstå att det skulle vara särskilt krångligt att återinföra ett avgiftsfritt belopp. Det uppförs i samband med deklarationen. Därmed är problemet löst. Allt det här som människor drabbas av, och som finns exemplifierat i de motioner som vi behandlar, gör ju, såvitt jag förstår, att människornas arbetsvilja och framför allt tilltro till systemet minskar. Jag hoppas verkligen att Nils-Olof Gustafsson inte bara försöker krypa bakom de administrativa problemen. Det måste finnas fler orsaker till varför det inte går att lösa problemen. Kanske är det viljan som saknas, och då är det lika bra att Nils-Olof Gustafsson erkänner det.
Herr talman! Jag tror att jag börjar med att replikera Rune Backlund, det blir enklast så. Jag har faktiskt egen erfarenhet av hur arbetsmiljön ser ut och hur de som arbetar trivs i olika typer av företag. Min uppfattning är den att skillnaden inte beror på företagens storlek. Det finns bra och dåliga arbetsmiljöer och det finns folk som trivs bra och folk som trivs dåligt i alla företag oavsett storlek. Det system som motionärerna och reservanterna har tänkt sig skulle inte på något sätt bli rättvist i det här avseendet. Beträffande den andra delen av reservationen, överensstämmelse mellan förmåner och avgifter, är att märka att det ju är en viktig princip i vår socialförsäkring att det skall vara ett solidariskt och obligatoriskt system. Frångår man den principen och menar att förmåner och avgifter skall stå i överensstämmelse med varandra, ifrågasätter man ju hela idén med vårt trygghetssystem. I förlängningen av ett sådant resonemang skulle ju var och en få stå för sina egna kostnader, och då har vi ju kommit långt bort från det system som jag tycker att vi med all rätt kan vara stolta över i vårt land. Beträffande egenavgifter för vissa skogsbruksoch jordbruksinkomster vill jag säga att det ju har klart framgått att meddebattörerna inte litar på att vi har en regering som kommer att lägga fram förslag. Det hänvisas till att ingenting har hänt, men alla som har arbetat med dessa frågor vet ju att det här är mycket komplicerat. Därför måste det helt enkelt få ta den tid det tar. Jag har ett annat förtroende för den nu sittande regeringen än Gullan Lindblad och Kenth Skårvik tydligen har. När det gäller arbetstagaroch uppdragstagarbegreppet som berörs i reservation 7 vill jag framhålla att skillnaden ändå är hårfin mellan 133 reservanternas och utskottsmajoritetens krav. Utskottsmajoriteten skriver: ”Utskottet vill därför särskilt betona behovet av en snar lösning av de frågor som tas upp i motionerna 1273 och 1274.” Reservanterna skriver: ”Det är därför viktigt att beredningsarbetet påskyndas så att förslag till nya regler kan föreläggas riksdagen ——-.” Jag tycker inte att det är så särskilt mycket som skiljer. Det är närmast en formuleringssak.
Herr talman! Det är då visst och sant att Nils-Olof Gustafsson har betydligt större förtroende för sin regering än vad Kenth Skårvik, Rune Backlund och jag har. Vi blir nog ganska mörkrädda när vi läser inte bara att man väntar och väntar och upprepar samma argument som gavs i fjol utan t.o.m. att egenavgifterna vid skogsavverkning är under beredning och att man har bakat ihop den saken med utredningen om produktionsfaktorskatt. Det bådar intet gott. Här tror jag att skogsägarna blir väldigt ängsliga. När det gäller uppdragstagaroch arbetstagarbegreppen är det inte bara fråga om ord. Samma sak har upprepats år efter år. Båda har vi betonat värdet av en snabb lösning, men medan gräset växer dör kon, och nu är det verkligen hög tid att något händer.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson talar om arbetsmiljö och jag talar om sjukfrånvaro. Det är väl inte alltid sagt att sjukfrånvaron är högre, även om det på ytan kan se litet sämre ut när det gäller miljön i vissa företag. Jag tror att vi måste hålla isär de där två sakerna när vi diskuterar avgifterna. Ett av motiven till att vi vill sänka avgiften är att vi vill stödja de små och medelstora företagen. Jag tror att vi skulle kunna öka sysselsättningen i en hel del företag genom att ge dem den här stimulansen. Det är någonting som alla skulle ha glädje av i vårt land, inte minst i de regioner som Nils-Olof Gustafsson representerar. När det gäller samstämmigheten mellan avgifter och förmåner säger Nils-Olof Gustafsson att det är ett solidariskt system. Men det är klart att den som betalar höga avgifter men i förhållande till sin inkomst får relativt litet tillbaka i förmåner inte upplever det systemet som vare sig solidariskt eller rättvist. Det är det vi vill peka på när vi föreslår att man antingen anpassar avgifterna till den förmånsnivå man vill utnyttja eller också inför ett grundbelopp som skapar en bättre överensstämmelse. Det är detta vi ifrågasätter i det nuvarande systemet, för det är inte solidariskt sett ur dens synpunkt som betalar.
Herr talman! Jag vill bara säga till Gullan Lindblad att det inte bara väntas och väntas, utan det arbetas och arbetas på att försöka komma fram till en lösning på de här svåra frågorna. För Rune Backlund vill jag understryka att det inte är jag som talar om arbetsmiljö, utan det är motionärerna som tar upp den saken. Men att den har en betydelse när det gäller sjukfrånvaron är det väl ingen som kan ifrågasätta. Jag håller med Rune Backlund när han till sist kommer in på vad det är — Prot. 1985/86:38 fråga om, nämligen att stödja småföretagen. Säkert finns det goda skäl att 27 november 1985 stödja små företag på olika sätt, kanske speciellt små företagiglesbygå Men ZIG GG då tror jag att man måste hitta andra metoder än den som föreslås i den här reservationen, för den är både orättvis och administrativt mycket svår att handskas med.

Herr talman! Jag hör till det fåtal ledamöter av denna kammare som efter förmåga försöker läsa betänkanden även från andra utskott och lyssna till debatten kring dem. Socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:2 och min egen erfarenhet visar till full evidens att grunderna för avgiftsberäkning och dito betalning inom socialförsäkringssystemet i många avseenden är rena snurren. Det verkar också som om det inte fanns någon kontakt mellan socialförsäkringsutskottet och skatteutskottet eller mellan riksskatteverket och riksförsäkringsverket i dessa frågor. Man behöver bara se på s. 9 i betänkandet om värdet av naturaförmåner för att inse detta. Herr talman! Den erfarenhet jag personligen har av dessa instanser tyder på att det måste skapas effektiva former för samverkan mellan dessa två utskott och dessa två statliga verk, så att regelsystemen blir så likformiga som möjligt. Varken den enskilde medborgaren eller de lokala myndigheter som har att tolka hithörande lagar och föreskrifter klarar längre att förstå och följa den här lagstiftningen, vilket jag av egen erfarenhet kan intyga. Herr talman! Riksdagsordningens 4 kap. 8§ möjliggör sammansatta utskott. Jag skulle vilja uppmana ledamöterna i skatteutskottet och socialförsäkringsutskottet att sätta sig samman och försöka till nästa riksmöte strömlinjeforma lagstiftningen på detta område, så att inte socialförsäkringsutskottet tvingas att trampa vatten ännu ett antal år. Vi är till för medborgarna och inte medborgarna till för oss!

Herr talman! Jag vill lämna några kommentarer till det betänkande om djurskydd som vi nu skall ta ställning till och som bl.a. behandlar motionerna 1984/85:306 och 2006 av Kerstin Anér. Forskare har kunskap och vet hur djur skall behandlas för att experiment skall bli så smärtfria som möjligt. Lekmän kan inte så mycket och bör helst inte lägga sig i hur djuren behandlas. Sådana åsikter framförs ofta. Frågan om plågsamma djurförsök dyker upp då och då i tidningarnas rubriker, och människor frågar sig om man ingenting kan göra. Sedan 1978 finns i varje högskoleregion en djurförsöksetisk nämnd. Den skall pröva användningen av försöksdjur i vetenskapens tjänst. Den skall ta hänsyn till försökets betydelse och bedöma vilket lidande djuret kommer att få utstå. Den etiska nämndens prövning skall meddelas till miljöoch hälsoskyddsnämnden, som har att kontrollera efterlevnaden av djurskyddslagen. Vid nämndens beslut får ej ledamot delta som deltar i berörda försök, vilket fastställts i den s.k. jävsregeln. Kritik har på många håll riktats mot sammansättningen av dessa nämnder. De består till lika delar av lekmän, forskare och personal som handhar försöksdjuren. Andelen lekmän som tillika är djurskyddsintresserade bör öka. Det är därför bra att regeringen beslutat om en översyn av hur den etiska prövningen skall gå till. Vi vet dock inte hur direktiven kommer att se ut, men från folkpartiet förutsätter vi att man ser över sammansättningen av nämnderna och ökar antalet djurskyddsintresserade lekmän. Vid den etiska prövningen bör man mer än hittills beakta hur försöksdjuren har det under hela förvaringstiden. Försöksdjur som mår väl ger mer tillförlitliga tester vid försöken, hävdar en del forskare. Vi kan på denna punkt instämma i det särskilda yttrande som avgivits av centern. Intresset för bättre djurförsöksmetoder ökar allteftersom kunskap och kännedom om dem ökar bland allmänheten. I alla kulturländer har djurvänner tagit initiativ, påpekat missförhållanden som politiker då vaknat upp inför. Det har också lett till att forskare själva formulerat etiska koder. Särskilt hård har kritiken varit mot det s.k. LDS0-testet, vilket anses plågsamt och dessutom kräver många försöksdjur. Numera utdöms detta test mera allmänt, och i takt med att krav reses på att minska försöksdjurens antal söker forskare alternativa metoder. Nya metoder utvecklas i Storbritannien och USA och utvärderas så att man skall kunna använda dem med säkerhet och veta vad deras resultat verkligen anger. Sverige bör aktivt delta i detta arbete och ta till sig utländska resultat. Det behövs en översyn av de djurförsöksmetoder som används i dag. Då kan också klarhet skapas om vilka alternativa metoder som med likvärdigt resultat kan ersätta djur vid vetenskapliga försök. Finns det verkliga alternativ, kan man vid översynen överväga en lagändring så att onödiga djurförsök förbjuds, såsom skett i bl.a. Danmark. På en punkt borde vi kunna få resultat snabbt. Det gäller användning av djurtest vid tillverkning av kosmetika. Det är bra att lagutskottet beslutat om obligatoriska uppgifter på varuförpackningar i de fall då djurförsök använts vid framställningen. Det kan bidra till en viss köpbojkott, som kan få tillverkare att tänka om. Plågsamma djurförsök borde dock inte få förekomma vid framställning av kosmetika och liknande produkter. Regeringen bör därför uppdra åt lantbruksstyrelsen att utforma föreskrifter som tar hänsyn till vad jag här anfört. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1 i detta betänkande.

Herr talman! Vi behandlar ju i detta betänkande djurskyddsfrågor. Djurens situation berör allt fler människor och uppmärksammas också av allt fler människor. Det gäller både skötseln av djur inom animalieproduktionen och behandlingen av djur som används i djurförsök. När det gäller animalieproduktionen utgår jag från att de flesta människor som sysslar med djur också tycker om djur — och då även ser till att djuren mår väl. Det är den utgångspunkt som också utskottet haft i sitt betänkande, så därvidlag är vi inte oense på något sätt. Men vi nås av rapporter om att allt inte står väl till ibland. Detta hänger enligt min uppfattning samman med de effektivitetskrav som samhället ställer på animalieproduktionen och det stordriftstänkande som vi därigenom tvingar fram. Tolka det gärna så att det är fråga om djurfabriker, för jag tror att det är där som de största problemen uppstår. Vid produktion i en mindre skala, som är mer överblickbar, uppstår inte de här problemen på samma sätt. Vi kan naturligtvis inte heller där garantera att allting alltid blir bra, men i huvudsak fungerar det bra. Det görs i dag ganska mycket för att det skall fungera väl, både från samhället och från djurägare och bondekooperationen, som lägger ned stort arbete på att förbättra djurens situation. Här i riksdagen har vi beslutat om förbud mot att använda antibiotika i djurfoder. Det var i och för sig en konsumentfråga, men också en fråga som berör djuren, eftersom man ibland använder antibiotika i stället för att skapa en bättre miljö — vilket ju måste vara det naturliga i detta sammanhang. Nu är det viktigt att detta förbud följs upp ordentligt, så att det får den effekt som riksdagen avsåg när vi fattade beslutet. Men de stora problemen gäller ju djurförsök. Vi accepterar djurförsök i den mån de behövs för att minska mänskligt lidande och då det inte finns andra alternativa metoder att ta till. Men i första hand är det de alternativa metoderna som vi skall använda. I många fall används emellertid dessa djurtest mera i kommersiellt syfte. Då är de enligt min uppfattning inte acceptabla. På det här området har vi från centerpartiet väckt en rad motioner både till årets riksdag och till tidigare riksdagar, och det är dessa reservationer som vi nu följer upp i en reservation. Det sämsta sättet att använda djurförsök på är att använda dem i helt onödiga sammanhang, som t.ex. vid tester av kosmetika. Vi tycker också att det blir mer och mer onödigt att använda djurförsök i des.k. LD 50-testerna. Man har alltmer börjat tvivla på nyttan av dessa tester. I den översyn som regeringen har tagit initiativ till bör man överväga att avveckla LD 50 testerna och i stället använda de alternativa metoder som faktiskt redan finns. Jag återkommer till testandet av kosmetika, eftersom utskottet utgår från att det i Sverige inte förekommer djurförsök vid framställning av kosmetika. Jag skall läsa upp beskrivningen av hur ett försök när det gäller en hudkräm kan gå till här i Sverige år 1985. Det är kaniner som skall användas vid detta djurförsök, och jag citerar nu beskrivningen: ”Ca 10x20 cm hudyta på ryggen klipps och hudens yttre lager skadas lätt med sandpapper eller skalpell. Därefter appliceras testsubstansen på hälften av djuren. Andra hälften är kontroller. Klippning + lätt hudskada görs 1 gång/vecka. Djuren bandageras med kompress över testområdet samt tubgas över kroppen. Försöket skall pågå i 3 månader. Därefter avlivas djuren med mebumal för histopatologisk undersökning. Under försöket tas blodprov från öronven vid 3 olika tillfällen.” Detta försök sker alltså här i Sverige 1985, och det gäller en hudkräm. Vi tycker att man skall förbjuda denna typ av tester i Sverige. Nu kan naturligtvis de företag som gör detta försök i stället välja att förlägga testen utomlands, men då återkommer vi till att det är viktigt att det finns en märkning som visar på vilket sätt produkterna är testade, så att konsumenten har möjlighet att reagera mot djurförsök. Vi tycker att det över huvud taget skall vara en begränsning så långt det är möjligt av försök med djur. Vi måste alltså minska försöken totalt sett. Detta är en ganska omfångsrik hantering. Enligt uppgift är antalet djur en bit över 500 000 per år. Det är framför allt LD 50-testerna som förbrukar många djur. Det finns de som påstår att dessa siffror är för låga. Sammanfattningsvis: Det är omtanken om djur men också viljan att ge dem som sysslar med djurförsök en möjlighet att övergå till alternativa metoder som ligger till grund för vårt ställningstagande i reservation 1.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

Herr talman! Jag ämnar tala för reservation nr 2. I den krävs en utredning om djurförsökens vetenskapliga relevans, dvs. en opartisk, självständig granskning av huruvida man kan lita på dem eller ej. Jag måste tyvärr säga att jordbruksutskottets utlåtande på just denna punkt är ganska underhaltigt, vilket detta utskotts utlåtanden normalt sannerligen inte brukar vara. Det enda utskottet säger är att det saknas skäl för att generellt ifrågasätta djurförsökens relevans för humanbiologiska förhållanden. Det är ett märkligt yttrande. Det är precis samma ordval som djurförsöksetablissemangets företrädare använder. Ni upprepar bara den ena intressepartens argument. För det första vittnar detta inte om den distans man borde vänta av ett utskott i en sådan fråga. För det andra vittnar det om en helt okritisk inställning till sakfrågan. Har hans helighet påven sagt att jorden är platt, så är det oförsynt att hävda att den möjligtvis kan vara rund. Vad vi begär är bara en opartisk, vetenskaplig utredning. Det vill ni inte ha. Ni vill alltså inte ha opartiskhet. Och vad som gör detta ännu märkligare är följande: Häromåret måste ett medicinskt preparat drasin. Det preparatet hade testats på djur. Det visade sig vara skadligt för människor. Fortfarande testas andra jämförbara preparat på samma sätt. Vi har alltså syn för sägen. Djurförsök medför opålitlighet. Därför måste man hysa tvivel om djurförsöks relevans. Men utskottsmajoriteten blundar. Djurförsök får inte sättas i fråga. De får inte ens undersökas i en opartisk utredning. Och hur vågar ni ta risken att ställa upp så okritiskt på djurförsöksetablis semangets sida? Det är ju inte bara likgiltighet för djurens lidanden utan dessutom okänslighet för risken att människor kan skadas. Det finns många skäl för att diskutera djurförsökens egentliga värde. Anhängare av djurförsök brukar hävda att alla däggdjur företer så stora inbördes likheter. Detta anses då tala för att resultat av försök på andra däggdjur skulle vara överförbara på människor. Det är en säregenhet i sammanhanget att detta inte hindrar djurförsök på fåglar, försök vars resultat också påstås vara överförbara på människor, trots att fåglarna ju biologiskt sett över huvud taget inte är släkt med människan och inte med däggdjuren i allmänhet. Men det tycks inte bekymra. Detta med överförbarheten olika däggdjursarter emellan är ett något märkligt resonemang. De vetenskapsteoretiska svagheterna i det resonemanget faller klart i ögonen. Visst är däggdjursarterna besläktade, och visst finns parallelliteter dem emellan. Men detta skall ställas mot de mycket större inbördes olikheter som också finns. För det första ligger mellan människan och andra däggdjur en mycket lång tidrymd av biologisk utveckling, av evolution, som hela tiden har ökat avstånden mellan arterna. Detta är redan i och för sig en anledning till tvivel. För det andra finns en viktig kvalitativ skillnad, som är speciell för människan. Djuren är i full utsträckning underkastade den biologiska evolutionen. Arvsanlag, som ökar chansen för överlevnad och anpassning, har förts vidare — andra anlag har slagits ut. För människans vidkommande har den moderna civilisationen i grundläggande hänseenden neutraliserat denna process. Människan har blivit en produkt av en mot evolutionen till stor del skyddad tillvaro. Detta måste i hög grad ha minskat jämförbarheten mellan henne och övriga däggdjur i de avseenden som här är aktuella. Vi vet för närvarande inte i vilken grad det har skett, men det är något vi definitivt borde utreda. Djurtester har ju som motiv att undersöka bakgrund och mottaglighet för sjukdomar liksom reaktioner på olika preparat och substanser. Med de nämnda olikheterna i minnet förstår man att sannolikheten för att nå rätt slutsatser om människors reaktioner biologiskt sett måste vara starkt reducerad. Vad som ökar tvivlen är dessutom många andra typer av skillnader. Ett enda exempel —i och för sig ganska uppenbart enkelt — är att i många fall en större kroppsvolym kan ha betydelse för hur en art reagerar inför sjukdom eller kemisk påverkan. Då kan man fråga sig: Vad betyder det för jämförbarheten? Vi vet att människans reagens på en kemisk substans inte bara beror på substansens egenskaper i sig utan också på om den förekommer i kombination med annan påverkan i människans miljö. Vid tester på djur kan man svårligen reproducera sådana komplicerade kombinationer av omständigheter som förekommer i människans miljö. Den mänskliga miljön är ju väsentligt subtilare och mångsidigare när det gäller påverkan från olika substanser än vad djurens är. Då måste man ställa sig frågan: Vad betyder detta för jämförbarheten mellan människa och djur? Djurförsök används bl.a. för att försöka nå information om olika preparats förmåga att framkalla allergier. Men nu inser var och en som har minsta erfarenhet av allergi att sådana test är oegentliga. Allergiska reaktioner hos en människa framkallas inte bara genom en enkel kontakt mellan människan och allergenet. Också här spelar kombinationen av omständigheter en betydande roll. Allergiska reaktioner är nyckfulla, de ändrar karaktär med tiden hos en och samma människa. Man kan utveckla allergi helt plötsligt mot ämnen som man förut inte har reagerat mot. Man har också att räkna med avsevärda psykiska bakgrundsfaktorer, som endera inte finns hos djur eller inte kan reproduceras vid djurtester. Allt som allt är detta omständigheter som ger starka misstankar om höggradig opålitlighet hos allergitester på djur. Den vetenskapligt mest tvivelaktiga typen av djurförsök är emellertid den som testar psykofarmaka eller undersöker psykiska effekter av andra substanser. På det området råder över huvud taget inte någon egentlig parallellitet mellan djur och människor. När det gäller hjärnan och det högre nervsystemet finns hos människan strukturer, mycket viktiga sådana, som över huvud inte förekommer hos djur. Ännu tydligare visar sig de kvalitativa olikheterna när man ser till själva den psykiska världen och den psykiska processen. Människans hjärna har fysiologiskt sett varit oförändrad under en mycket lång tidrymd, under ett par tiotusental år. Däremot har den abstrakta psykiska världen, dvs. människans förmåga att med en hög grad av självständighet bygga nya strukturer i sitt medvetande, tillväxt i en enorm grad. Det vet vi; om vi jämför stenåldersmänniskans psykiska medvetande med nutidsmänniskans finner vi en fullkomligt enorm skillnad. Det är i dessa avancerade strukturer hos nutidsmänniskan som vi finner den huvudsakliga arenan för olika typer av psykiska konflikter. Motsvarande psykiska strukturer finns inte i någon jämförbar mening hos djur. Försök att testa psykofarmaka på djur kan därför inte ge någon som helst information på värdet. Sådan försöksverksamhet är att beteckna som kvacksalveri. Till allt detta kommer så de metodiska tvivelsmålen. Djurförsök utgör ofta mycket opraktiska och klumpiga omvägar för forskningen. Det är långt mer värdefullt och säkert att t.ex. studera människors medicinska problem, deras förhållanden till droger och gifter, allergier m.m. via t.ex. en grundlig bearbetning av medicinsk statistik i förening med undersökningar av allmänna levnadsförhållanden och utförliga anamneser, intervjuer där människor själva får redogöra för hur de upplever sina förhållanden. På så sett ges ofta en mångsidigare och mer direkt infallsvinkel på komplicerade problem än vad som kan åstadkommas med tvivelaktiga djurförsök, som dessutom kan tolkas mycket godtyckligt. Också försök med odlade substanser ger för övrigt möjlighet till en bättre renodling av undersökningar och frågeställningar och större flexibilitet i experimentens utformning. Vad som är förvånande med utskottets ställningstagande och något torftiga argumentering är framför allt två ting. För det första: Trots att djurförsöksmetoden aldrig har blivit föremål för granskning och trots att man teoretiskt kan fastslå att avsevärd opålitlighet logiskt sett måste finnas vill inte utskottet förorda en vidare opartisk undersökning av dessa förhållanden. För det andra: Att tillfoga medvetna levande varelser lidande är alltid i sig självt ett etiskt problem. Men om dessa lidanden dessutom kan misstänkas vara i stor utsträckning meningslösa, värdelösa för människan, så är detta en omständighet som måste uppkalla civiliserade människor till aktion. Låt oss därför se de etiska och vetenskapliga problemen öppet i ansiktet 27 november 1985 och pröva opartiskt, så att vi inte belastar oss med att anlägga en likgiltig attityd till lidanden som djupare sett saknar motiv och mening. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall såväl till reservation 1 som till reservation 2.

Herr talman! Vi har under detta år haft en livlig debatt om animalieproduktionens förutsättningar med hänsyn till djurens hälsa och välbefinnande, livsmedelskvalitet och användningen av olika kemiska preparat i djuruppfödningen. Många av dessa frågor har behandlats av riksdagen. I våras antogs bl.a. en ny foderlag, där tillsats av antibiotika förbjuds om det sker i tillväxtbefrämjande syfte. Även djurskyddet har varit föremål för riksdagsbeslut. Riksdagen fattade i våras beslut om nya regler för hälsokontroll i animalieproduktionen. Forskningen har uppmärksammats i olika sammanhang. Skogsoch jordbrukets forskningsråd har haft i uppdrag att utarbeta projekt och lämna förslag på forskning på detta område, och man har i augusti månad lagt fram sådana förslag. Det gäller ämnen som djurmiljö-djurskötsel-djurhälsa, beteendestörningar och stress, fodermedel och näringsförsörjning samt produktionsförmåga och hållbarhet. Utskottet lägger beträffande frågorna om animalieproduktionen fram ett helt enhälligt betänkande. När det gäller djurförsöken har vi i betänkandet för det första slagit fast att det råder en mycket bred enighet om att försöken skall begränsas så långt det över huvud taget är möjligt. Centrala försöksdjursnämnden har att särskilt verka för dessa intentioner. Nämnden har successivt tillförts ökade anslag och har även fr.o.m. innevarande budgetår tillförts medel från läkemedelsindustrin. Genom avtal mellan staten och Läkemedelsindustriföreningen ställs medel till förfogande som skall finansiera forskning om alternativa försöksmetoder, bl.a. användandet av humant cellmaterial. Internationellt samarbete inom forskningsområdet och utarbetande av alternativ till användning av djurförsök är en mycket viktig del av nämndens arbete. Nämnden har också aktivt deltagit i det internationella samarbetet. Det gäller att få fram internationella regler, då många av de stora läkemedelsindustrierna framför allt arbetar på en internationell marknad. Den s.k. LD 50-metoden har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. Utskottet och riksdagen har förutsatt att denna metod skall användas i allt mindre utsträckning, efter hand som forskningen får tillgång till fullvärdiga alternativ. Så har också skett. Centrala försöksdjursnämnden har rapporterat att allt flera länder frångår kravet på denna testmetod. Man kan också redovisa att vissa djurslag används i mindre utsträckning än tidigare. Under en tioårsperiod har antalet försöksdjur minskat starkt. Här är också internationella överenskommelser ytterst väsentliga för att vi skall nå framgång. I Sverige och för svenskt bruk finns nu enligt CFN kvar endast ett fåtal produkter med mycket hög giftighet, där det enligt forskarna är nödvändigt att LD 50-metoden används. Nya riktlinjer för användande av LD 50-testet är i kraft fr.o.m. den 1 Prot. 1985/86:38 januari i år. 27 november 1985 Att helt förbjuda användningen av detta test har inte bedömts vara Djureskyddsf cor I möjligt. Vi måste i detta sammanhang lita till forskarna, som anser att där HESKYASSfrOROr vetenskapen nu står kan man inte utan risk avstå från dessa testmetoder. Äveneller kanske ännu mer — när det gäller användningen av försöksdjur i kosmetikaindustrin framhåller utskottet att det finns anledning att inta en mycket restriktiv hållning. För närvarande har dock lantbruksstyrelsen inte några uppgifter om att s.k. kosmetikatester skulle förekomma i vårt land. Här vill jag också påminna om lagutskottets betänkande om obligatoriska uppgifter på varuförpackningar av denna karaktär. Det gäller om produkten har varit föremål för djurförsök. Detta betänkande behandlades av vårriksdagen och utmynnade i ett tillkännagivande till regeringen. När detta har slagit igenom på marknaden ger det förhoppningsvis utslag i minskande försäljning av dessa djurtestade produkter. Reservation nr 2 till utskottsbetänkandet ifrågasätter om djurförsökens resultat över huvud taget är möjliga att överföra till mänskliga förhållanden. Till detta vill jag säga att vi har haft en mycket lång historisk utveckling på detta område. Djurförsöken har varit och är fortfarande en väsentlig del av forskning och vetenskapligt arbete. Övergången till alternativa metoder är en process som pågår, och där har den centrala nämnden det ständiga uppdraget att tillsammans med forskarna sträva mot att minska användningen av försöksdjur. Nu har dessutom regeringen tillsatt en utredningsman som skall se över prövningsordningen och de olika nämndernas fortsatta verksamhet. De nuvarande bestämmelserna om etisk prövning av djurförsök infördes den 1 juli 1979 och har således gällt i mer än sex år. På grundval av de erfarenheter som vunnits under den tiden har regeringen beslutat om denna översyn. Utgångspunkten för arbetet skall enligt utredningsdirektiven vara ati främja åtgärder för utnyttjande av alternativa metoder och att användningen av försöksdjur skall begränsas till vad som från forskningens synpunkt bedöms vara oundgängligen nödvändigt. I övrigt tar direktiven upp sådana ting som vilken rättsverkan som nämndernas beslut bör ha i fortsättningen. För närvarande är nämndernas beslut inte formellt tvingande.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

Herr talman! Martin Segerstedt var ganska försiktig i det här inlägget. Han tassar som en katt kring het gröt. Det är klart att det här är viktiga och besvärliga frågor. Det gör att vi kanske måste ha en viss försiktighet. Men jag tycker nog att man från majoritetens sida är alltför försiktig. Anledningen till att vi reserverar oss i de här frågorna är inte viljeinriktningen — där är det kanske inte så stor skillnad — utan den hastighet varmed 143 någonting händer; där är det mycket stor skillnad. År efter år sägs det att försöken skall minska och att man skall göra det ena eller det andra, men det sker inte särskilt mycket där emellan. Det gäller framför allt LD 50-testen, som man borde kunna göra litet mer offensiva uttalanden om att vi bör avveckla, i stället för att bara lita till att översynen kommer att ge de resultat vi egentligen vill ha. Vi kan inte lita på det. När det gäller kosmetikaförsöken säger Martin Segerstedt att det veterligen inte förekommer några sådana i Sverige. Men jag gav ett exempel, där det såvitt jag kan begripa handlar om kosmetika. Antingen har man en litet konstig avgränsning eller också vet man inte vad som sker. För detta är inte det enda exemplet, jag har fler. Med utgångspunkt i det exempel jag tog skulle jag vilja fråga Martin Segerstedt om han ändå inte tror att det kan förekomma sådana här experiment i Sverige. Det är viktigt att vi i så fall ser till att de försöken upphör, eftersom vi är så rörande överens om att de skall göra det.

Herr talman! Martin Segerstedt säger, apropå djurförsökens allmänna relevans, att man inte utan risk kan avstå från djurförsök. Men det förhåller sig i verkligheten tvärtom. Man kan inte utan risk, en risk man måste vara medveten om, fortsätta med dem. Det är risker också med att fortsätta. Varför slår ni då ifrån er så? Vi reservanter begär ju inte att man från utskottets sida skall säga att djurförsök över huvud taget är förkastliga och opålitliga. Vi begär inte alls det av er. Vi begär bara att ni skall se till att det blir en opartisk granskning av hur pass opålitliga de i verkligheten är. Varför ni slår ifrån er när det gäller denna opartiska granskning, det förstår jag inte. Om vi hade krävt att ni skulle göra ett ställningstagande mot djurförsökens relevans i största allmänhet och uttala er i den vetenskapsteoretiska frågan hade jag förstått om ni hade varit tveksamma. Att driva en tes på det sättet är ju ett partiskt ställningstagande. Men det begär vi inte alls. Varför är ni så rädda för att gå med på ett krav om att man skall göra en vetenskapsteoretisk undersökning om djurförsökens grad av opålitlighet när det gäller överförbarhet av dess resultat på människor? Jag skall ta ytterligare två exempel för att visa för Martin Segerstedt vad problemet handlar om. Han har för övrigt inte alls kommenterat de anmärkningar som jag har försökt framställa, de grunder som jag har redovisat för våra tvivel mot djurförsökens överförbarhet. Han har alltså inte på något sätt försvarat tesen om att sådana försöksresultat är överförbara på människor. Det har han inte sagt ett ord om — försiktigtvis. Det kanske i och för sig är klokt av honom. Men jag skulle vilja veta varför han inte vågar göra det. Om vi nu ser på hur djurförsök utförs så vet vi att de alltid utförs under en kort och begränsad tid. Men samtidigt vet vi från andra vetenskapliga undersökningar av helt annat slag och genom våra erfarenheter av det moderna samhället att när det gäller gifter och kemiska substanser i vår omgivning är det viktigt att ta fasta på att de kan vara långtidsverkande. De kan förefalla förhållandevis ofarliga i det korta perspektivet men i det långa kan de vara utomordentligt farliga. Detta är ett bevis så gott som något på att djurförsök inte kan göras under omständigheter som i de här fallen blir relevanta för bedömningen av hur människor reagerar. Detsamma gäller LD 50-testen. Det är en vetenskapsteoretiskt helt absurd metod att säga att om 40 96 av försöksdjuren i ett experiment dör så är det utexperimenterade ämnet mindre giftigt än om 50 96 dör. Så kan man över huvud taget inte säga.

Herr talman! Det är bra att vi nu får reda på vad den särskilda utredningsmannen skall arbeta med när det gäller översynen av de etiska nämnderna och prövningen där, men det hade naturligtvis varit bättre om vi hade fått veta det den dag vi skulle justera betänkandet. Då fick vi bara veta att det skulle bli en utredningsman, men vi fick inte veta vad han skulle syssla med. Det som oroar mig är att man i direktiven inte talat något om sammansättningen av de etiska nämnderna. Det är viktigt att pröva sammansättningen när man gör översynen. I dag är alltså en tredjedel lekmän och djurskyddsintresserade personer, en tredjedel forskare och en tredjedel personal som har hand om djuren. Det kan inte vara tillfredsställande. Vi bör öka antalet lekmän eller djurskyddsintresserade i de etiska nämnderna. Det vore bra om utredningsmannen också prövade den sammansättningen. När det gäller LD 50-testet för kosmetika står här uppgift mot uppgift. Jag tycker att utskottsmajoriteten tar för lättvindigt på detta. Det vore bra om man nu kunde ge lantbruksstyrelsen i uppdrag att komma med förslag till nya föreskrifter så att man åtminstone när det gäller kosmetikatester finge bort djurförsök som är särskilt plågsamma.

Herr talman! Lennart Brunander anklagar oss för att vara försiktiga och för att det går för långsamt. Jag vill först och främst påpeka att den utredning som nu har tillsatts skall vara klar redan den 1 april 1986. Vi kommer alltså inom en mycket snar framtid att få en utvärdering av de etiska nämnderna. Beträffande det faktum att uppgift står mot uppgift i fråga om kosmetikatesterna har vi lantbruksstyrelsens ord på att några tester av den typen inte skall förekomma. Jag vet också att Lennart Brunander är ledamot av lantbruksstyrelsen och har en mycket bra position när det gäller att ta reda på hur det förhåller sig. Här står uppgift mot uppgift. Jörn Svensson har på ett mycket övertygande sätt lagt fram sina argument. Varför kan man inte ha en opartisk granskning? Jag kan upprepa det som jag sade, nämligen att vi har gett den nämnd som sysslar med detta i uppdrag att verka för att dessa djurförsök upphör. Denna uppgift skall nämnden lösa tillsammans med de forskare som är inblandade. Vi som är lekmän har inte möjlighet att så i detalj bedöma de åtgärder som det är fråga om. Jörn Svensson säger att djurförsök är opålitliga. I vissa fall kan man naturligtvis hävda det. Men vi känner väl till vilka stora framsteg som inte minst svensk läkemedelsforskning har gjort och att man inom forskningen har varit inriktad på att använda sig av djurförsök. Nu kommer nya alternativ fram, och så småningom skall dessa förhoppningsvis leda till att djurförsöken kan upphöra. Beträffande sammansättningen av de etiska nämnderna står det i direktiven att utgångspunkten skall vara att nämnderna även i fortsättningen skall bestå av lekmän, forskare och representanter för försöksdjurspersonalen. I direktiven ingår även att man skall se över de etiska nämndernas sammansättning.

Herr talman! Martin Segerstedt tycker att det är besvärligt när uppgift står mot uppgift. Det kan jag hålla med om. Martin Segerstedt anser vidare att eftersom jag sitter med i lantbruksstyrelsens styrelse borde jag kunna ta reda på detta. Det skall jag gärna göra. Det tycks vara på det sättet att man antingen har litet konstiga avgränsningar för vad som är försök med kosmetika eller också känner man inte till allt som sker. Detta bekymrar mig verkligen. Man borde kunna kräva uppgifter som man helt och hållet kan lita på. Detta borde emellertid bekymra Martin Segerstedt minst lika mycket, eftersom lantbruksstyrelsen är regeringens organ för att handha dessa frågor. Det är således regeringen som ytterst är ansvarig för vad som sker.

Herr talman! Jag vill inte framträda som en person som har en föraktfull inställning gentemot det som har gjorts på detta område. Det har onekligen hänt en del under de senaste åren, även om detta mer är ett resultat av engagerade människors och organisationers kamp än av beslutsfattarnas egna initiativ. Detta är saker och ting som i hög grad har tvingats fram. Jag kan icke förty förstå den envishet med vilken utskottet på den punkt som jag har tagit upp till diskussion försvarar sin ståndpunkt. Det är nämligen inte så som Martin Segerstedt försöker göra gällande, dvs. att det pågår en automatisk process präglad av god vilja och vetenskaplig uppriktighet, där man automatiskt ersätter de gamla försöksmetoderna med nya allteftersom det visar sig möjligt eller lämpligt. Vi har ett forskaretablissemang som är knutet till intresset att behålla och försvara djurförsöken, ett forskaretablissemang vars företrädare ibland reagerar oerhört häftigt på varje form av kritik, nästan irrationellt häftigt, vilket för övrigt är en föga vetenskaplig inställning. Det är det som gör att man nu från en oberoende ståndpunkt måste sätta de traditionella metoderna ifråga. Vi kräver, som sagt, inte att ett riksdagsutskott skulle säga detta. Men en enskild motionär eller en enskild riksdagsledamot kan säga att han inte tror på det här. Han kan säga att han har de eller de argumenten som visar att försöken är irrelevanta eller grovt opålitliga. Men det är klart att ett riksdagsutskott inte kan säga någonting sådant. Ett riksdagsutskott kan emellertid uttala att det är intresserat av och finner det befogat att från en opartisk och neutral ståndpunkt initiera en vetenskapsteoretisk undersökning av graden av relevans i detta sammanhang. Men det vill ni inte göra. I själva verket intar ni en ren försvarsposition. Ni säger direkt att ni avvisar tanken på att generellt ifrågasätta djurförsöken. Hur kan ni göra detta? Det är ju ett ställningstagande för den ena parten. Jag förstår inte hur det går ihop. Jag kan förstå att Martin Segerstedt finner att han som utskottsledamot inte kan säga att det eller det är riktigt. Men då är det en ologisk attityd att säga att man avvisar tanken på att generellt ifrågasätta djurförsökens relevans. Varför inte undersöka hur det i verkligheten förhåller sig?
Herr talman! När det gäller kosmetikatesterna har vi flera gånger uttalat att vi vill få bort dem. På den punkten är vi överens. Det är alldeles klart att jag som företrädare för utskottet är oroad om vi skulle ha olika uppgifter att gå efter. Vi kan väl ändå säga att detta är ett i stort sett löst problem. Beträffande våra ingrepp på marknaden vill jag framhålla att vi skall försöka att öppna människornas ögon för de här problemen, så att människorna avstår från att köpa preparat som har testats på det här sättet. Vi är, Jörn Svensson, visst intresserade av att finna sambanden härvidlag, och vi skall gå över till alternativa metoder så snart som möjligt. Vetenskapen hjälper oss också på många olika sätt, vilket vi också har visat. För närvarande är läget det att vi inte kan gå längre, bl.a. på grund av internationella förhållanden. Det finns fortfarande länder som kräver olika typer av djurförsök. Bl. a. av det skälet går det inte med den ifrågavarande lösningen. Men nu blir det alltså en utredning, och det är naturligtvis utredningsmannen obetaget att ta in den nödvändiga expertisen och göra alla de utredningar som behövs för att uppdraget skall kunna lösas. Inom en snar framtid får vi också en utvärdering. Därför menar jag att vi inom relativt kort tid kan återkomma till dessa frågor.

Herr talman! Någon tänkare lär ha sagt att ett bra sätt att bedöma en mänsklig civilisation är att se på hur man där behandlar djuren. Skulle man bedöma vår civilisation med den måttstocken, skulle kanske resultatet inte bli så värst smickrande. Visserligen har kanske vardagsdjurplågeriet en mera begränsad omfattning hos oss än vad som förekommit tidigare i historien och vad som förekommer på andra håll i världen — även om det finns skrämmande exempel på motsatsen. Men förmodligen har det aldrig tidigare förekommit så mycket systematiskt djurplågeri, avsiktligt utfört i laboratoriemiljö, som det som vi har just nu i Sverige och i andra industriländer. Detta ger ganska skrämmande perspektiv. I vetenskapens namn och med vetenskapens hjälp plågar man alltså djur. För inte så värst många månader sedan, före valet, gick Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök ut till kandidater bl.a. till den här församlingen och ställde ett antal frågor om inställningen till djurförsök och andra djurskyddsfrågor. När man avläste resultatet av enkäten fick man en mycket positiv bild av civiliseringsgraden bland våra riksdagskandidater. Man fick anledning att tro att det skulle bli ett massivt stöd för åtgärder för att stoppa djurförsöken. När man nu ser det här utskottsbetänkandet konstaterar man att det inte tycks ha varit ledamöter av jordbruksutskottet — i varje fall inte av dess socialdemokratiska och moderata majoritet — som svarade på enkäten. Det finns nämligen inte mycket kvar av de fina ställningstaganden som avlästes i enkäten före valet i det här utskottsbetänkandet. Det återstår att se vad som kan hända när kammaren så småningom skall rösta — om det då finns något samband mellan vad som sades före valet och vad som nu blir faktiska beslut. Säkert kan man hävda med ett visst fog att djurförsök är oundvikliga i vissa fall för att man t.ex. skall kunna ta fram livsnödvändiga mediciner. Men att utsätta djur för lidande med det motivet är naturligtvis inte försvarbart, om man inte samtidigt gör allt för att begränsa deras lidanden och för att finna alternativ till sådana försöksmetoder som leder till lidande. Och att det handlar om mycket lidande vet vi. Det exempel som Lennart Brunander gav här tidigare är bara ett av flera. Ögonirritationstesterna, där man sprutar in substanserna direkt i djurens ögon, är kanske ännu värre. LD 50-metoden, som har nämnts här, innebär att man tillför ett mycket stort antal djur en giftig substans till dess att hälften av dem har dött. Var och en kan tänka sig vilka lidanden som mellanstadierna, innan djuren dör, innebär. Och man också föreställa sig vilka lidanden det är frågan om för den andra hälften, för dem som överlevde men som alltså förgiftades till gränsen av att dödas. Frågan är alltså: Gör vi då allt för att begränsa lidandena och hitta alternativ? I utskottsmajoritetens betänkande pekar man med stolthet på de anslag som ges för utveckling av alternativa metoder. Men om man jämför de beloppen med vad som satsas på plågsamma djurförsök blir de ganska blygsamma. Det är helt klart att här krävs resurstillskott av ett helt annat slag. Det skulle man kunna möjliggöra genom att, som det har föreslagits motionsvägen, avgiftsbelägga djurförsöken och använda de pengarna till att utveckla alternativ. Det skulle dessutom ha den bieffekten att alternativen blev ekonomiskt mer intressanta för de företag som nu baserar sin verksamhet på djurförsök. Samtidigt borde det vara självklart att göra en sådan översyn av djurförsöksverksamheten som också föreslås motionsvägen, där man bedömer vilka djurförsöksmetoder som man kan rensa ut för att de inte är relevanta. Jag vill där instämma i mycket av vad Jörn Svensson sade om att det finns goda skäl att ifrågasätta om djurförsök verkligen ger oss de informationer som de påstås ge; det skulle man kunna klara i en sådan översyn. Man skulle också kunna rensa bort särskilt plågsamma djurförsöksmetoder, t.ex. LD 50. Givetvis borde man stoppa alla rent kommersiellt motiverade djurförsök. Dit hör kosmetikatester. Det uppstod en stor dispyt här i kammaren om det bedrivs tester av kosmetika i Sverige eller inte. Jag tror att det preparat som debatten gällde var en ny sorts tandkräm. Då kan man naturligtvis hävda att tandkräm är medicin. Men med hänsyn till den mängd tandkrämer som redan finns på marknaden kan man också med allt skäl hävda att nya tandkrämer bara kan fylla kosmetiska ändamål, knappast några medicinska. Så det är helt klart att den typen av preparat borde ingå i ett förbud. Jag instämmer helt i det Lennart Brunander sade om att den här typen av tester pågår, även om man kanske på formella grunder kan hävda att det inte är fråga om kosmetikatester. Även om sådana i dag inte förekommer är frågan: Skall detta behöva förekomma? Skall man behöva avliva och plåga ytterligare djur för att moderater och socialdemokrater i jordbruksutskottet skall vara beredda att införa ett förbud? Låt oss införa förbudet medan verksamheten ännu har en måttlig omfattning. För närvarande finns det ingenting som hindrar vilket kosmetikaföretag som helst att föranstalta om plågsamma djurförsök i Sverige. Redan den situationen borde vara tillräckligt otillfredsställande. Jag förstår inte varför utskottsmajoriteten tvekar på det här området. Skyddet för djuren på detta område skall utgöras av de djurförsöksetiska nämnderna. Det är bra i och för sig att vi har fått de djurförsöksetiska nämnderna, men vi vet samtidigt att det är ett väldigt bräckligt skydd. En naturlig anledning till att de djurförsöksetiska nämnderna är ett bräckligt skydd för djuren är det enkla faktum att många av ledamöterna i de etiska nämnderna på ett eller annat sätt har anknytning till djurförsöksverksamhet och alltså i viss mån är part i målet. Som har framhållits här är en tredjedel forskare med verksamhet som har anknytning till djurförsöken. En annan tredjedel representerar dem som handhar djuren. De som skulle kunna tänkas ha en principiellt kritisk inställning kan aldrig bli mer än en tredjedel av ledamöterna i de djurförsöksetiska nämnderna. Det här är naturligtvis en helt otillfredsställande situation. Det skall nu bli en översyn av de djurförsöksetiska nämnderna, och det är utan tvivel välbehövligt. Låt oss bara hoppas att det blir en översyn i rätt riktning och att syftet och inriktningen verkligen är att stärka djurskyddet och nämndernas möjligheter att verkligen värna om djurens intressen. Det handlar om sammansättningen men också om att nämnderna skall få ta ställning till inte bara själva experimenten utan också till djurens totala behandling. Det handlar vidare om att få bättre underlag för beslut, osv. Det återstår, herr talman, väldigt mycket att göra på detta område. Det är anmärkningsvärt att socialdemokrater och moderater i jordbruksutskottet visar så liten vilja att verkligen föra frågan framåt. Jag vill sluta med att yrka bifall till reservation 1 i utskottets betänkande som enligt min mening också täcker in de önskemål som framförs i reservation 2.

Herr talman! Det går inte att lita på vare sig djurförsök eller kemioch läkemedelsbolag. De värsta exemplen står multinationella bolag för, där mani vissa fall har använt barn i den tredje världen för att testa giftiga ämnen. ”Välfärden” i vår del av världen vilar alltså på ett cyniskt förtryck av försvarslösa, om vi mäter standard i allt fler kemikalier och läkemedel. Kemiföretagens makt och metoder måste brytas. Rörelsen i Sverige mot plågsamma djurförsök är mycket stark. I den organisation som jag själv och flera till här i kammaren tillhör — Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök — finns mer än 40 000 medlemmar. Många ungdomar deltar aktivt i rörelsen, framför allt av etiska skäl. De kan i motsats till många vuxna inte acceptera att försvarslösa individer exploateras och plågas så som sker när det gäller många djurförsök. I den nämnda organisationens program finns helt följdriktigt kravet att kemikalier skall behovsprövas. Kemikoncernernas och läkemedelsbolagens ”behov” av vinster skall inte längre få styra produktion och utbud. Följden av en behovsprövning skulle bli att mängden kemikalier drastiskt minskade, därför att vi inte behöver alla kemiprodukter. Därmed har man också visat att en massa onödiga kemikalier om vars verkan på människor vi vet väldigt litet kan sorteras bort och att tillverkarnas tester i mindre utsträckning drabbar försöksdjur. Varför har riksdagen så länge sanktionerat plågsamma djurförsök? Är det så att djurförsöken ger oss människor garantier för att kemikalier och läkemedel som inte leder till skador på försöksdjuren inte heller skadar oss? Nej, så är det inte. Djurförsöken utesluter inte alls biverkningar av resp. preparat på människor. Det finns många exempel — låt mig nämna några. Astras antidepressiva medel Zelmid har liksom andra läkemedel utsatts för rutinmässiga djurförsök. Zelmid drogs in därför att det konstaterades ha biverkningar på människor. Det multinationella och ökända Ciba-Geigys preparat Omeprazol blev på samma sätt indraget därför att människor som använt läkemedlet reagerade annorlunda än försöksdjuren. Det hjälper alltså inte att hundratusentals djur offras i olika tester — vi får ändå inte de garantier som tillverkarna förespeglar. Ciba-Geigys cyniska hantering av människor och djur har demonstrerats alltför ofta. Som om det inte vore nog att plåga djur, har Ciba gjort sig känt som företaget som använt barn som försöksdjur. De egyptiska småpojkar som i försökssyfte besprutades med ett farligt insektsgift är det mest groteska beviset för bolagens maktoch vinsthunger. Som ett exempel på vilka enorma ekonomiska satsningar som görs i dessa sammanhang kan nämnas att ett antidepressivt medel som Astras Zelmid trots tio års forskning och djurförsök med en forskarinsats som kostat 100 milj.kr. drogs in efter de senaste rönen om signalsubstanser. Vad hade då inte Astra drömt om att få tjäna på läkemedlet om det inte hade avslöjats som skadligt? Instanser i Sverige har med traditionella metoder och underlag vilseförts att säga ja till farliga produkter. Så till LD 50-metoden, som är starkt kritiserad för sin ovetenskaplighet och för att vara en ålderdomlig metod. På vpk:s kongress, som hölls just här i kammaren i januari i år, tog vi ett enhälligt beslut att aktivt verka för att de plågsamma djurförsöken avvecklas och att ett led i detta skulle vara att bekämpa LD 50-metoden. Jag vet att den socialdemokratiska partikongressen tog radikala beslut i samma riktning. Var finns de socialdemokrater som deltog i kongressen men som inte har varit uppe i debatten här eller i utskottet och försvarat den socialdemokratiska kongressens beslut? Det finns också en enskild socialdemokratisk motion i den här frågan, som hittills ingen socialdemokrat har försvarat. Till sist vill jag peka på en felaktig uppgift i betänkandet, som Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök har påpekat i en skrivelse till utskottet. Utskottet påstår att de etiska nämnderna gör en totalbedömning, som också innefattar försöksdjurens behandling och förvaring. Vem har gett denna uppenbarligen felaktiga uppgift till utskottet? Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 2 om djurförsö — Prot. 1985/86:38

Herr talman! Detta ärende är inte nytt. Konsolideringsfonderna infördes 1983, och i anslutning därtill fattades ett beslut som gav möjlighet till räntelån för underhåll av bostäder. Till detta kopplades ett villkor som innebar att de allmännyttiga bostadsföretagen skulle få lov att inrätta någonting som man kallade konsolideringsfonder och som skulle vara av viss omfattning. På förslag av regeringen har riksdagen därefter fattat beslut om att de allmännyttiga bostadsföretagen skulle få dispens från kravet på att inrätta konsolideringsfonder. Dispensen har förlängts och gällt under två års tid. Motivet för att ge denna dispens var att det har varit förenat med betydande svårigheter för många allmännyttiga bostadsföretag att klara det här villkoret. Ett absolut hävdande av ett sådant villkor skulle ha inneburit problem, som i sin tur har återverkat på hyresgästernas rätt att få ett bra underhåll av sina lägenheter. Redan när konsolideringsfonden infördes invände vi från vänsterpartiet 151 kommunisterna att detta var ett dåligt förslag. De fyra andra partierna var överens om att införa fonden. Men sedan har i varje fall regeringen kommit underfund med problemet. Dels har man vid två tillfällen föreslagit att man skall ge dispens, dels har man nu i den proposition som behandlas i detta betänkande föreslagit en förändring. Jag menar att det är helt klart att dessa vidtagna åtgärder är direkt föranledda av vad vi från början från vpk varnade för — att förslaget skulle kunna få olyckliga konsekvenser för många allmännyttiga bostadsföretag och för deras hyresgäster. Nu föreligger ett förslag som bostadsutskottet har behandlat och tagit ställning till och som innebär att man skall kunna släppa på kravet om uppbyggnad av konsolideringsfonder under förutsättning att resp. allmännyttiga bostadsföretag har ett tillräckligt stort grundkapital — det skall man alltså kunna ta hänsyn till. Länsbostadsnämnderna skall i varje särskilt fall ta ställning. När bostadsföretag i sin ansökan hänvisar till att man har mer än 1 90 av grundkapitalet, som är en grundförutsättning, så skall länsbostadsnämnden från fall till fall kunna pröva och ge dispens från kravet på att bygga upp dessa konsolideringsfonder, som annars skall vara uppbyggda senast 1986. Vi tycker att det är ett mindre dåligt förslag och ser det som ett uttryck för att vi, som jag sade, har haft rätt i våra antaganden och våra varningar — att förslaget om konsolideringsfond inte var bra och att det skulle kunna få felaktiga konsekvenser. Det kan i och för sig sägas att det är bra om ett allmännyttigt bostadsföretag bygger upp fonder och på det sättet får en bättre likviditet. Men det är inte bra när en uppbyggnad av sådana fonder går ut över möjligheten att upprätthålla ett bra underhåll och dessutom slår igenom i hyreshöjningar med 5 kr. per kvadratmeter och år. Då är det inte ett bra förslag, och det gagnar varken de allmännyttiga bostadsföretagen eller — och det är det viktigaste — deras hyresgäster. Detta är, herr talman, bakgrunden till att vi i det här sammanhanget på nytt har tagit upp frågan och föreslår att villkoren när det gäller dessa konsolideringsfonder skall avvecklas vid årsskiftet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vad som kännetecknar de allmännyttiga bokstadsföretagen är bl.a. att de ofta har ett mycket litet eget kapital. När det stora ROT-programmet drogs i gång föreslog därför den socialdemokratiska regeringen 1983 att man skulle ställa ett krav på de allmännyttiga bostadsföretagen för att de skulle kunna få statliga räntebidrag och räntelån. Detta krav gick ut på att de skulle se till att få en konsolideringsfond som motsvarade minst 2 96 av det fastighetskapital som företagen innehade. Det förslaget fick stor uppslutning här i riksdagen. Vi moderater, centerpartiet och folkpartiet stödde socialdemokraterna och ansåg att det var en riktig åtgärd att införa detta ganska milda krav. Året efter, 1984, kom regeringen med förslag till en viss lättnad i fondkravet, som också godtogs av riksdagen. Nu återkommer regeringen och vill ytterligare lätta på det tidigare kravet, som vi alla var överens om. Reservanterna, centerpartiets, folkpartiets och moderaternas ledamöter i bostadsutskottet, tycker att vi nu måste säga nej. Prot.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

Herr talman! I december 1983 beslutade riksdagen med mycket stor majoritet att de allmännyttiga bostadsföretagen skulle bygga upp konsolideringsfonder. Detta var, som tidigare nämnts, en förutsättning för att man skulle kunna få del av räntebidrag för gemensamt underhåll. Fonderna skulle enligt detta beslut byggas upp under åren 1984-1987.

Därför reserverade sig inte de borgerliga ledamöterna den gången, trots att de tidigare motionsledes hade yrkat avslag även på denna del av bostadsförbättringsprogrammet. När riksdagen ett år senare behandlade förslag om att uppbyggnadstiden för fonderna skulle förlängas med ett år, reserverade sig samtliga borgerliga partier. Det är därför konsekvent att samma partier reserverar sig mot det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till.

Socialdemokraterna i utskottet anser att regeringens förslag tillgodoser rimliga krav på prövning i sådana här sammanhang och att grunderna för dispensgivning är så stramt hållna att syftet med fonderna inte kommer att förändras. Enligt propositionen torde möjligheten att få dispens kunna utnyttjas av 10-15 företag. Det finns sammanlagt ungefär 450 allmännyttiga bostadsföretag i landet. Vi ser konsolideringsfonderna som ett viktigt instrument för att bevara och stärka de allmännyttiga bostadsföretagen. Med detta vill jag yrka avslag på reservation nr 2. Sedan några ord till vpk. Ni har vänt er mot förslaget om konsolideringsfonder därför att ni är rädda för att de skall leda till hyreshöjningar. Men redan i proposition 1983/84:40, den som handlar om bostadsförbättringsprogrammet, sägs att i det stora flertalet fall bör ett något minskat behov av fondering för underhåll väga upp behovet av avsättningar till konsolideringsfonder. Av det skälet torde det föreliggande förslaget inte leda till några nämnvärda hyreshöjningar. Avsikten var och är alltjämt att stimulera bostadsföretagen att med hjälp av 153 räntebidrag genomföra angeläget underhåll, bl.a. i gemensamma utrymmen i hyreshus, och att samtidigt anvisa en väg att förbättra företagens ekonomiska situation. De lättnader som föreslås i dag innebär inte att något bostadsföretag i allmännyttan slipper undan kravet på konsolideringsfond. Endast några få som redan har ett högt grundkapital kan få prövat om inte detta kan räknas som konsolideringsfond. Det är ganska rimligt att vpk accepterar det. Jag tolkar faktiskt Tore Claesons inlägg som att han accepterar dagens förslag. Sedan är det så att vi i dag inte har att ta ställning till konsolideringsfonder eller inte fonder, utan det handlar om hur vi skall hantera det beslut som riksdagen tidigare har fattat, nämligen att vi skall ha fonder. Till slut kan man väl säga att även hyresgäster måste vara betjänta av att deras bostadsföretag får ett bra ekonomiskt handlingsutrymme. Därför yrkar jag avslag på vpk:s reservation nr 1. Med detta vill jag yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 1.

Herr talman! Jo, Margareta Palmqvist, vi har i dag att ta ställning till frågan om konsolideringsfonder eller inte konsolideringsfonder. Det är innehållet i den motion som vpk har skrivit i anslutning till propositionen, där vi yrkar att konsolideringsfonderna skall upphöra. Det är också innehållet i reservation nr 1, som Margareta Palmqvist yrkade avslag på. Sedan vill jag bara notera att Margareta Palmqvist inte har bestritt att konsolideringsfonderna betyder direkta hyreshöjningar årligen på minst 5 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta och år. Så mycket kostar det att bygga upp fonderna. Denna hyreshöjning skall då läggas till andra hyreshöjningar som regelbundet återkommer. Det betyder också att förslaget slår hårdast mot de bostadsföretag och de kommuner som redan har de största problemen med outhyrda lägenheter och dåliga bostadsmiljöer, kommuner med mycket hög skatt och bostadsföretag med mycket dålig ekonomi. Det kan i sin förlängning innebära att man genom det ovillkorliga kravet utesluter möjligheten för många av de sämst ställda bostadsföretagens hyresgäster att erhålla nödvändiga förbättringar i sitt boende. Det är därför vi tar allvarligt på förslaget. Vi tolkar faktiskt de uppmjukningar som har skett i den senaste propositionen och som jag nämnde tidigare som ett visst erkännande av att vi från vpk:s sida hade rätt, när vi från början gick emot inrättandet av konsolideringsfonder.

Herr talman! Den 7 november 1985, alltså för bara några veckor sedan, beslöt regeringen att utreda olika frågor om ersättningarna vid arbetslöshet. Därigenom har dagens debatt i någon mån avdramatiserats. Det är bra att utredningen nu äntligen kommer till stånd. Vi moderater har länge krävt detta. Vi har också pekat på vad som bör utredas. Framför allt har vi anfört, och jag vill i dag understryka det, hur viktigt det är att frågan i sin helhet utreds. Så vill inte regeringen. Utredningsdirektiven finns i en bilaga till betänkandet, och av detta framgår att man håller fast vid det nuvarande systemet. Vad som skall utredas är några delfrågor. Visst är det välkommet 5 att dessa delfrågor blir föremål för en översyn. Men, bästa socialdemokrater, varför vågar ni inte tänka stort och nytt? Varför vågar ni inte tänka litet mera långsiktigt? Ni kan inte vara till freds med de senaste årens arbetsmarknadssituation. Ni måste ju, liksom vi andra, vara oroade över den framtida utvecklingen. Ni måste vara lika angelägna som vi att diskutera förslag som på sikt ger bättre balans på arbetsmarknaden. Det måste ändå finnas alternativ till att varje år satsa drygt 20 miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi satsar dessutom säg mellan 10 och 12 miljarder, kanske mer, på ersättningar till dem som är arbetslösa. Det är alltså fråga om väldiga miljardbelopp som går ut. Frågan är om man inte skulle kunna minska dessa på något sätt. Framför allt anser vi att det borde kunna skapas ett samband mellan parternas förhandlingsbord och utgifterna för arbetslöshet. I dag tycks vi alla vara överens om att det krävs återhållsamma löneavtal för att vi skall få balans i svensk ekonomi, ökad konkurrenskraft och inte minst minskad arbetslöshet. Allt detta pekar mot att arbetslöshetsförsäkringen måste reformeras. På sikt bör vi införa en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Den skall svara för grundtryggheten. Därutöver kan man skapa utrymme för frivilliga tilläggsförsäkringar, vilka kan finansieras med antingen egna avgifter eller på det sätt som arbetsmarknadens parter kan komma överens om. Vi är på det klara med att reformen är dyr. Den s.k. ALF-utredningen framlade 1978, efter flera års utredande, förslag om en reform av det här slaget. Det fanns enighet då, men finansieringsfrågan hindrade ett genomförande. I dag kvarstår reformbehovet. I dag väger finansieringsproblemen också tungt. Men — som sagt — vi kan inte blunda för att det är många som helt saknar ekonomiskt stöd vid arbetslöshet och som är hänvisade till socialhjälp. Vi kan inte heller blunda för att en del endast har rätt till det begränsade skydd som KAS kan ge. Detta gäller särskilt kvinnor och ungdomar. Det är beklagligt att regeringen inte vill utreda en allmän arbetslöshetsförsäkring. Ja, det är inte bara beklagligt. Det är förvånande att ni socialdemokrater ser så kallsinnigt på de människor som i dag står utanför arbetslöshetsförsäkringssystemet. Att själva utredningsarbetet skall bedrivas av en ensamutredare är också förvånande. Är detta ytterligare ett uttryck för kallsinnighet? Brist på reformvilja? Oförmåga att vidareutveckla den svenska tryggheten för medborgarna — för alla medborgare? Vi anser att dessa frågor borde ha utretts av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Herr talman! Till betänkandet är fogade några reservationer. Den första reservationen avser avstängningsreglerna. Vi moderater är inte nöjda med det sätt på vilket utskottsmajoriteten yttrar sig om Sten Anderssons i Malmö motion. Vi är med andra ord överens om att det motionen kräver skall utredas. Men vi är inte överens om det sätt på vilket utskottsmajoriteten avstyrker motionen. Den andra reservationen gäller frågan om medlemskap i arbetslöshetskassorna. Lagen om arbetslöshetsförsäkring fastställer rätten att vara med i en arbetslöshetskassa utan att samtidigt vara fackligt ansluten. Så långt är allt gott och väl. Men hur är det i den praktiska verkligheten? Jo, det har visat sig att utöver den mobbning som en icke fackansluten anställd kan råka ut för på en arbetsplats kan tillkomma stora svårigheter att bli medlem i arbetslöshetskassan. Detta har belysts av Sven-Erik Nordin m.fl. i motion 1462. Nordin och hans medmotionärer från alla de borgerliga partierna pekar exempelvis på hur svårt det kan vara att skaffa de särskilda anmälningsblanketter som har tryckts för icke fackanslutna anställda. Varför skall det behövas särskilda blanketter för denna kategori? Skall det uppfattas som en alldeles särskilt raffinerad form av mobbning på arbetsplatserna? Observera dessutom att utredningen skall omfatta frågan om den administrationsavgift som tas ut av den som inte är fackligt ansluten. Men principfrågan, att så många som möjligt borde tillhöra en arbetslöshetskassa, nonchalerar man.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

Herr talman! Det bästa sättet att lösa frågorna om ersättning vid arbetslöshet är att se till att alla har ett arbete. Men så är ju inte politiken upplagd i dag. Vi vet att kapitalet och näringslivet genererar en stor arbetslöshet, som den offentliga verksamheten inte på något sätt kan klara av, och i de politiska planerna fram till år 2000 räknas kallt med arbetslöshet. Vad som väntar oss nu framöver är en lågkonjunktur. Om den kommer till hösten eller till nästa vinter får vi se. Konsekvenserna av detta är att många ställs i arbetslöshet. I förlängningen är dett.o.m. många som inte kan anpassa sig till den förfärliga arbetsmarknaden utan hamnar i någonting som kallas utförsäkring och därmed ställs utanför varje form av stöd i samhället. Man måste alltså gå till samhällets sociala myndigheter. Och det är alltför många i dag som är utförsäkrade trots att åtgärder har vidtagits. Trots att arbetslösheten har minskat har vi en regional obalans. Det finns stora skillnader i utbildning. Det är stora svårigheter för dem som ställs utanför ett fast arbete att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det görs ingenting rejält från de politiska makthavarna, och de som bestämmer i dag på arbetsmarknaden bryr sig inte särskilt mycket om de människor som ställs utanför. Vi har från vpk sagt att i avvaktan på att man bestämmer sig för en helt annan politik måste man ändå se till att de som hotas av utförsäkring får den grundtrygghet som det kan innebära att få ett beredskapsarbete, att återigen försäkra sig om en försäkring. I dag kan man få beredskapsarbete om man tar eget initiativ och begär det. Men vad vi vill är att den som hotas av utförsäkring skall erbjudas ett beredskapsarbete. Detta initiativ från samhällets sida är vad det handlar om. Det vill inte regeringen, och det vill inte utskottet. Det är tydligen att gå alldeles för långt. I praktiken låter man dessa människor hamna utanför — av olika orsaker. Man kan också tänka sig att arbetsmarknadsutbildning jämställs med förvärvsarbete utan den begränsning till två månader som finns i arbetsvillkoret för arbetslöshetsförsäkringen. Om man ser till dagens arbetsmarknad är det ett viktigt inslag — att se till att de som har det sämst och drabbas hårdast även försäkras om en försäkring. Nu har regeringen tillsatt en utredning igen. Samtidigt kräver de centrala fackliga organisationerna att ersättningen vid arbetslöshet höjs. Man föreslår nu 400 kr. i högsta ersättningsklass. Man kan jämföra med ersättningen 1974. Då var den högsta dagpenningen 130 kr., samtidigt som genomsnittet för en dagsinkomst för en industriarbetare var 136:60. I dag, eller rättare sagt andra kvartalet 1985, är motsvarande dagsinkomst för samma grupp 416:80. Jämför då dagens A-kasseersättning på 315 kr. med de 400 kr. som skulle behövas enligt 1974 års nivå. Det kan vara en grund när man säger att regeringen har begärt en utredning. Men vad är det som gäller? Regeringen tillsätter ju ofta utredningar i besvärliga situationer. Och här sägs att frågorna skall lösas inom befintliga ekonomiska ramar — man skall omfördela på något sätt. Hur man skall klara det kan jag inte förstå, eftersom det handlar om två stora uppgifter framöver, dels att höja kassaersättningen rejält, dels att ta bort karensdagarna. Det går inte med samma nivå på ersättningen från samhällets sida. Hur den ekvationen skall gå ihop för Rune Carlstein begriper inte jag och inte vårt parti och inte heller andra som har funderat litet över detta. Som jag har sagt i mitt särskilda yttrande kommer denna utredning säkert att användas av både regeringen och utskottet som en förevändning för att inte vidta några åtgärder på det här området framöver. De här frågorna ser inte ut att vara de viktigaste — här handlar det om omfördelning, jämlikhet och solidaritet, och då måste pengar ställas till förfogande. Någonstans måste de pengarna tas — allra helst direkt ur produktionen. När man studerar utredningsdirektiven framgår det av nästan varje stycke att det inte får kosta något. Det sägs också att det skall ske en omfördelning beträffande de medlemsavgifter som är en del av fackföreningsavgiften. Jag skulle tippa att om man omfördelar dem kommer man att få nya problem, för det är en omfördelning bland redan fattiga — det handlar om den nyfattigdom som finns i dag. Konsekvenserna av att utredningen har tillsatts är att borgerligheten är ganska nöjd. Man klagar litet förtrött, men Alf Wennerfors sade att vi nu inte behöver föra någon debatt om dessa frågor. Det har tillsatts en utredning, och vi har i stort sett fått det som vi vill, förklarade han. Den kampanj som har drivits av SAF och de borgerliga partierna har återigen haft framgång i regeringskansliet. Jag kan bara se några ljusglimtar i den nya utredningen. Det är att den skall ta upp vissa väsentliga frågor och att man kan tänka sig att utreda möjligheten att arbetslöshetsersättningen bekostas av arbetsgivaravgifter. Men eftersom regeringen i utgifterna räknar in även företagens skatteinkomster menar man, efter vad jag förstår, att de inte skall öka. Det skall alltså inte bli mer pengar till denna sektor i samhället. Alf Wennerfors bad socialdemokraterna att tänka stort. Jag kom osökt att tänka på reservation 1 till detta betänkande. Moderaterna tänker på de största och bästa. Det var kanske så Alf Wennerfors egentligen menade. Vad säger moderaterna i reservation 1? Jo, att man skall stänga ute människor som frivilligt slutar ett arbete. Det är klart att det i alla samhällen kommer att finnas människor som inte är anpassade till vår reglerade värld och den reglerade arbetsmarknad som vi har. De kommer att sluta sina anställningar, kanske av för samhället obegripliga skäl. Jag tänker i detta sammanhang på alla ungdomar som introduceras på arbetsmarknaden i beredskapsarbete och ungdomslag. Vilken arbetslivserfarenhet får de? Vilken bild av arbetslivet och vilket ansvar får de, när de behandlas på det sättet? När de kommer ut i arbetslivet på ett jobb kanske de t.o.m. slutar sin anställning. Då skall piskan fram! Då skall vi slå dem på ryggen en gång till. Tänk, de slutar! Enligt moderaternas förslag skall avstängningsreglerna vara ännu hårdare för dessa människor. Det är att förfölja människor in absurdum. Men det stämmer väl överens med de grundläggande tankegångarna i den moderata ideologin. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! Ersättning vid arbetslöshet lämnas som vi vet i två former, som dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen eller som kontant arbetsmarknadsstöd . De grundläggande villkoren för att få ersättning är desamma: sökanden skall vara arbetslös, arbetsför och beredd att ta ett lämpligt arbete. Lika för båda stödformerna gäller en karenstid av fem dagar innan ersättning börjar utgå. Arbetslöshetskassorna är den dominerande formen av stöd. Hela 3,5 miljoner personer är anslutna till försäkringen. KAS är ett komplement för dem som av olika skäl inte har rätt till ersättning från A-kassan. Dess ersättningsnivå är som regel avsevärt lägre än inom försäkringen. Andelen personer som under åtminstone någon period under sin arbetslöshet får ersättning var under åren 1981-1982 hela 94 96. Detta höga tal har troligen överraskat många, t.o.m. representanter i utskottet lär ha blivit förvånade. I betänkandet 1984/85:11 om de arbetsmarknadspolitiska anslagen behandlade utskottet i anslutning till medelsanvisningen till kontantstödet vid arbetslöshet även sådana frågor som nivån på kassaersättningarna och KAS samt statsbidraget till arbetslöshetskassorna. Med anledning av att regeringen redan då aviserat en utredning om ersättningarna vid arbetslöshet, tog utskottet vidare ställning till motionsyrkandena om inriktningen av det nya utredningsarbetet. Regeringen har i dagarna bemyndigat arbetsmarknadsministern att företa utredningsarbetet. Det skall utföras av en särskild utredare med biträde av experter. Jag skall senare föredra vad som enligt direktiven skall ingå i uppdraget, men först vill jag något kommentera Lars-Ove Hagbergs inlägg. Lars-Ove Hagberg sade vid flera tillfällen att arbetslöshetsersättningarna enligt direktiven inte får kosta mer. Jag måste erkänna att jag, trots att jag har läst direktiven mycket noga, inte kan förstå hur han kan dra den slutsatsen. Jag vill därför gärna att Lars-Ove Hagberg talar om för mig var i direktiven det står att nuvarande kostnader inte får öka. Jag kan tyvärr inte hitta det.

Direktiven till utredningen finns i sin helhet i det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi nu behandlar, dvs. 1985/86:2. Utredningen beräknas vara avslutad den 1 maj 1987. Med hänvisning till den nämnda utredningen och dess direktiv tänkte jag göra det enkelt för mig och direkt gå över till att kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet. Men låt mig innan jag gör det beröra något som Alf Wennerfors sade, nämligen att vi skulle tänka litet i stort. Vad han menade med att tänka litet i stort var enligt vad jag kunde förstå att arbetsmarknadens parter skulle ta ansvar för arbetslösheten. Det tycker jag i likhet med Lars-Ove Hagberg är cyniskt och kanske också litet typiskt för hur moderaterna brukar tänka i sådana här sammanhang. Det är att beklaga. När det gäller frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring menar vi att det system vi nu har inte på något sätt är dåligt. Vi har alltså inte riktigt samma uppfattning som moderaterna när det gäller vikten av det. Då det gäller reservationerna 1 och 2 kan jag med tillfredsställelse notera att det är rena moderatreservationer. Moderata samlingspartiet är ju inte precis känt för att ta varje chans och möjlighet att förbättra för fackföreningsrörelsen och dess medlemmar. Där är det snarare så att fantasin när det gäller att tänka ut försämringar knappast har några begränsningar. Reservation 1 är föranledd av en motion från den f. d. fackföreningskämpen Sten Andersson i Malmö. Han yrkar i sin motion att kassaersättning skall betalas ut endast till dem som utan egen förskyllan blivit arbetslösa. Skälen för detta är bl.a. att han inte kan godta att personer som själva slutat sin anställning skall kunna få ersättning ”redan” efter 30 dagar. Utskottet och därefter riksdagen har vid tidigare tillfällen varit kloka nog = Prot. 1985/86:39 att avstyrka resp. avslå liknande propåer. Jag antar att det var fråga om 28 november 1985 moderata förslag också då. De nuvarande sanktionsreglerna är äkert. Z——H—- kännbara nog för den enskilde arbetstagaren. Nu skall reglerna om Villkoren för ersätt 5 avstängning av olika skäl ändå tas upp i det kommande utredningsarbetet, or RA vid arbetslöset men jag har svårt att tänka mig att det kommer att resultera i någon märkbar försämring för arbetstagarna. I reservation nr 2 tar moderaterna upp påstådda problem för dem som utan att vara fackligt anslutna ändå vill vara med i en A-kassa. Lagen säger emellertid redan nu att var och en som arbetar inom en arbetslöshetskassas verksamhetsområde har rätt att vinna medlemskap. Från denna rätt gör lagen bara alldeles speciella undantag. 55 000 personer eller ca 1 20 av den aktuella medlemsstocken har också använt sig av denna möjlighet. Det finns enligt min och utskottsmajoritetens uppfattning absolut inga skäl att via statsbidragsbestämmelserna ingripa i kassornas handläggningsrutiner på det detaljerade sätt som motionärerna och reservanterna föreslår och som förordas i reservation nr 2. Vpk tar i reservation nr 3 upp riskerna med att bli utförsäkrad och kräver bl.a. att alla som hotas av utförsäkring skall garanteras beredskapsarbete. I arbetsmarknadskungörelsen heter det redan nu att arbetslösa som riskerar att bli utförsäkrade skall — jag poängterar att det står skall, Lars-Ove Hagberg — anvisas beredskapsarbete om de begär det. Lars-Ove Hagberg sade sedan någonting som förvånar mig, nämligen att vi inte bryr oss så mycket om dem som blir arbetslösa. Det kan jag absolut inte hålla med om. Vi har i Sverige, tycker jag, en förhållandevis god beredskap. Vi har den lägsta arbetslösheten kanske i hela världen. Vi har en relativt god arbetsmarknadspolitik, och vi har en god A-kassa och KAS som hjälper till, om det ändå skulle hända att man drabbas av arbetslöshet. Jag tycker att det ärlitet cyniskt och hårt att säga att vi inte bryr oss om dem som blir arbetslösa. Iett av de särskilda yttrandena har de borgerliga tagit upp frågan om varför man valt en enmansutredning i stället för en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den frågan tog Alf Wennerfors också upp här i dag. Det finns naturligtvis flera skäl till att man valt en enmansutredning. Jag skall bara nämna några. Det första är att väldigt många frågor är av teknisk och försäkringsteknisk natur. Det andra är, tror jag, att det anses mera effektivt att på det här sättet snabbare få fram ett förslag i en kontroversiell fråga. Den fortsatta behandlingen blir att utredningens betänkande skall remissbehandlas, vilket betyder att alla uppfattningar kommer fram innan det skrivs någon proposition. Dessutom tillkommer den politiska behandlingen, som så småningom ändå kommer att ske i vårt utskott och slutligen här i kammaren. Sammanfattningsvis kan sägas att den utredning som beslutats av regeringen kommer att ta upp de flesta av de frågor som ställs i såväl motioner som reservationer. Det finns därför enligt min uppfattning skäl att avvakta resultatet av utredningen innan vi tar en större debatt i frågorna kring A-kassorna och KAS. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande 1985/86:2 och avslag på de tre reservationerna.

Herr talman! Det är klart, Bo Nilsson, att vi kan läsa direktiv litet annorlunda. Jag förstår att Bo Nilsson vill läsa direktiven på ett för honom så positivt sätt som möjligt. Nu har vi en viss erfarenhet av direktiv. Vi har varit med och drivit krav här i riksdagen. De har i regel först ställts utanför riksdagen. Så har de kommit upp här, och regeringen har sedan tillsatt en utredning. Alla har då trott att problemen skall lösas. Men efter någon tid har man sett efter vad som står i direktiven. Då har man funnit att det inte alls var meningen att huvudproblemen skulle lösas. Det är samma sak här, Bo Nilsson. Bläddrar man litet i direktiven så finner man att de förslag utredningen kan komma fram till inte får innebära att den totala kostnaden för statsbidragen till arbetslöshetskassorna ökar. Det som står t.ex. under rubriken ”Medlemsavgifterna” visar rakt igenom att detta inte får kosta någonting. Under rubriken ”Karensvillkoret” står det också att ”en sådan reform skulle kunna finansieras inom ramen för de nuvarande kostnaderna för arbetslöshetsersättningarna”. Om man fortsätter att läsa direktiven finner man mot slutet att åtgärderna skall ”kunna finansieras inom ramen för de nuvarande kostnaderna för arbetslöshetsersättning”. Undan för undan på område efter område, Bo Nilsson, skall det inte kosta något ytterligare — det skall sparas. Kostnaderna skall omfördelas bland dem som redan har det svårt. Det är andemeningen i direktiven till denna utredning. Hur Rune Carlstein som ensamutredare skall kunna klara av detta förstår jag inte, om han vill vara med om att skapa ett system där dagpenningen får en sådan nivå att den svarar mot 1974 års ersättningsnivå. Det är detta det handlar om, eller om vi skall ta bort karensdagarna. I detta sammanhang tycker jag att Bo Nilsson kan ge ett svar nu. Är det så, att det i fråga om utskottets tolkning helt klart finns en anda att vilka problem som helst kan lösas och att det som står i direktiven inte gäller utan att det kan strykas i och med det uttalande som gjorts av utskottets talesman? Är det på det sättet Bo Nilsson vill att vi skall tolka det här framöver? Prot. 1985/86:39 Så till frågan om utförsäkringen. Såvitt jag förstår läser Bo Nilsson på sitt — 28 november 1985 sätt. Han säger nämligen: Ja, en arbetsförmedling skall anvisa den som hotas = =, av utförsäkring ett beredskapsarbete. Men sedan säger han: om denne så Villkoren [i dera S begär. Det var just detta ”om”, Bo Nilsson, som var så viktigt i det här SR Mid arogsros et avseendet. Man skall alltså både göra en aktiv insats och anvisa ett arbete. Men det håller inte Bo Nilsson med om. Därför tycker jag att man är oerhört nonchalant mot just den grupp som har det allra svårast och som kanske har problem ute på arbetsmarknaden, inte bara när det gäller själva arbetet utan också när det gäller sociala frågor, Bo Nilsson!
Herr talman! Till Alf Wennerfors vill jag säga att ordvalet ibland kan betyda rätt mycket. Jag sade nämligen att det system som vi har inte är dåligt. Jag måste framhålla att jag fortfarande tycker att det inte är dåligt om 94 96 av de arbetslösa ändå under någon period får ersättning från A-kassa eller via KAS. Detta är det ordval jag använde mig av. När det gäller den mobbning som påstås finnas vill jag säga att jag inte riktigt vet vad Alf Wennerfors menar. Jag tror inte att det förekommer någon mobbning i detta sammanhang. Det är ju ändå 55 000 människor som utnyttjar rätten till ersättning. Jag tror att Alf Wennerfors får det svårt när det gäller att konkretisera det resonemang han för i fråga om mobbningen. Lars-Ove Hagberg sade att det bara är att bläddra i direktiven, så finner man genast att det står att det inte får kosta mera. Jag sade inledningsvis att det beträffande vissa punkter står att det inte får kosta mera. Men det gäller definitivt inte totalt sett. Jag tycker att det är ganska viktigt att vi är överens i det avseendet. Dessutom tycker jag, Lars-Ove Hagberg, att det vore bra om vi kunde ta upp den diskussionen när utredningen är klar. Jag menar nämligen att det är fel att redan nu uttolka vad utredningen har att komma fram till. Jag måste säga att det är litet förmätet att göra en sådan tolkning. Jag tycker att vi skall ge Rune Carlstein en ordentlig chans. Det gäller ju för honom att hjälpa oss att lösa det här svåra problemet. När förslaget väl föreligger kan vi, som sagt, ta upp en diskussion i dessa frågor. Till sist när det gäller vad som står i arbetsmarknadskungörelsen — dvs. att det skall anvisas beredskapsarbeten, om sökanden så begär. Jag tycker att det är en hygglig formulering. I vissa situationer finns det ju dock skäl att ha en skrivning av det slaget. Jag tror att det är mera humant. Det är ju ändå så, att 4 000 personer i detta land har tagit chansen härvidlag. De har således begärt att få — och har även fått — ett beredskapsarbete.

Herr talman! Nu förtydligar sig Bo Nilsson. Han framhåller att han inte sade att systemet var bra utan att det inte var dåligt. Han nämner att 6 96 står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Men, Bo Nilsson, det är rätt många människor. Åtskilliga hundratusen människor står alltså utanför den här försäkringen — och det accepterar en socialdemokrat. Vad jag undrade över var just hur ni socialdemokrater kan acceptera att så pass många människor 13 står utanför.

Herr talman! Det är ju så — jag vänder mig då till Bo Nilsson och alla andra socialdemokrater — att vi inte befinner oss i ett slutet rum. Det är inte bara den här frågan och den här utredningen som det gäller i den politiska världen. Nämnda utredning är ju en av många andra utredningar. Såvitt jag förstår består regeringens ekonomiska politik helt och hållet i åtstramningar och neddragningar — det får ju inte kosta någonting. Inte ens delpensionsförslaget, enligt vilket kompensationsnivån skall återställas till 65 96, går att genomföra om det inte blir nollresultat i avtalsrörelsen, Bo Nilsson. Jag förstår att det står mellan raderna att detta inte får kosta någonting, och det oroar mig. Så naiv är jag inte att jag tänker vänta på förslaget, utan jag tar diskussionen redan nu. De fackliga organisationerna och alla andra måste också göra det, för att ge sin bild av det hela. De centrala organisationerna har gjort det, genom att tala om att de vill ha 400 kr. i högsta dagsersättning. Vi får se vad regeringen kommer fram till. Regeringen har år efter år halkat efter 1974 års nivå och har inte velat kompensera fullt ut, vilket borde vara det riktiga i detta sammanhang. Det står i direktiven på område efter område att det inte får kosta någonting. Hur skall Bo Nilsson klara ut detta? Vi kan inte vänta med en diskussion tills det kommer ett färdigt förslag med prutningar, utan vi måste ta diskussionen redan nu. Bo Nilsson måste också svara ordentligt på dessa frågor. Finns det utrymme för en mycket förbättrad arbetslöshetsförsäkring, karensdagar m.m.? I så fall är det ett mycket starkt uttalande härifrån, som står i strid med de hittills gjorda uttalandena från regeringens sida. Frågan om utförsäkringarna återkommer. Nog är det så, Bo Nilsson, att om vi ur bestämmelserna tar bort orden ”om de begär det” och i stället skriver in att arbetsförmedlingen skall erbjuda arbete, innebär det att vi visar en viss omsorg om dem som hotas av utförsäkring. Det skulle betyda så litet för arbetsförmedling och statsmakt, men det skulle betyda så mycket för de enskilda som hotas av utförsäkring. Vi måste fråga oss: Varför blir människor utförsäkrade? Det är det problemet som vi måste ta tag i, och det vill vi i vpk göra genom att ändra ordalydelsen i dessa bestämmelser. Men Bo Nilsson slår ifrån sig med båda händerna och säger att vi inte skall göra så. Det är att vara cynisk mot denna grupp.